Fru talman! Jasenko Omanovic har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att sätta upp mål för att avskaffa direktverkande el i åretruntboenden i Sverige. Det stämmer att elförbrukningen i Sverige är beroende av väderförhållanden i och med att el används för uppvärmningsändamål. Det stämmer också att vid hög förbrukning kan reservkraftverk behöva igångsättas, och dessa använder fossila bränslen. Det är därför viktigt att alla i samhället bidrar till att använda el på ett effektivt sätt. Vi i regeringen genomför därför en rad insatser för att ge människor möjlighet att spara på el. Däremot vill vi inte detaljstyra hur människor väljer att värma upp sina hus. Användning av el för uppvärmning och varmvatten i småhus har haft en avtagande trend från drygt 20 terawattimmar toppåret 1988 till knappt 15 terawattimmar 2010. Den avtagande trenden beror bland annat på konvertering från direktverkande el till andra uppvärmningsformer. Andelen småhus år 2010 med enbart direktverkande el eller vattenburen elvärme var knappt 28 procent. I dessa siffror ingår också småhus med värmepumpar, dock inte berg-, jord eller sjövärmepumpar. Regeringen beslutade den 15 mars 2012 om propositionen Timmätning för aktiva elkonsumenter . Förslaget i propositionen innebär att det ska bli möjligt för alla kunder som i dag har månadsvis mätning, cirka 5 miljoner personer, att ingå nya former av avtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts. Timmätning är ett samhällsekonomiskt viktigt verktyg för kunder att själva eller via applikationer kunna ta kommando över sin egen förbrukning och sänka sin elkostnad. Timmätning innebär en möjlighet till ökad hushållning med värdefull el. Ett annat sätt att ge möjlighet för människor att spara på el är att sprida kunskap om energieffektiva val. Regeringen satsar årligen ca 100 miljoner kronor på den kommunala energi och klimatrådgivningen, som bland annat ger råd om olika uppvärmningsalternativ. Jag vill också påminna om att vi har energieffektiviseringsmål. Det finns ett sektorsövergripande mål om 20 procent minskad energiintensitet till 2020 jämfört med 2008. Det finns dessutom mål för bebyggelsen om 20 procent minskad energianvändning per uppvärmd areaenhet till 2020 och 50 procent till 2050.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag kan hålla med statsrådet om det mesta i svaret. Det är jätteviktigt att elkonsumenter måste vara medvetna om sin elförbrukning. De måste ta kommandot över sin elförbrukning för att sänka elkostnaden hemma. Jag ser den här frågan utifrån ett bredare samhällsperspektiv och inte utifrån elkonsumenten. Vi har ett behov av, som även statsrådet påpekar här, att starta reservkraft när det blir kallt i landet eftersom en del av husen behöver värmas upp med direktverkande el. Statsrådet säger i svaret att konsumtionen har minskat sedan toppåret 1988 från 20 terawattimmar till 15 terawattimmar år 2010. Det är en minskning med en fjärdedel på 22 år. Vi är medvetna om att det största problemet är de kallaste dagarna på vintern. Det är inga problem med direktverkande el mitt i sommaren när det är varmt och skönt. Då har vi inga problem med direktverkande el. Det är de dagar som vi behöver mest elenergi som problemet uppstår. Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv att se till att vi kan få bort detta. Jag håller med statsrådet. Inte heller jag vill detaljstyra hur människor ska värma upp sina hus. Men det finns alternativ till direktverkande el som ur både ett miljöperspektiv och ett samhällsperspektiv är mycket bättre än direktverkande el. Därför borde riksdagen och i det här fallet regeringen ta initiativ och sätta upp mål. I den förra debatten om bredband sade ministern: Om man bestämmer sig för långsiktiga mål kan man lyckas med att uppnå dem. I debatten om direktverkande el vore det bra ur ett samhällsperspektiv om man sätter upp en del mål för att minska elförbrukningen just de stunder när behovet av el är som störst. Det är viktigt för mig. Jag har haft en motion om detta och kommer att fortsätta att driva frågan. Det är en viktig fråga. Det är inte så att vi löser alla problem. Jag är medveten om det. Men vi löser en del av problemen med att avskaffa direktverkande el. Jag hoppas därför att statsrådet i sitt svar utvecklar lite mer: Varför är det så främmande att ha mål för att avskaffa direktverkande el?
Fru talman! Att ställa om elförsörjningen till ett mer förnybart, hållbart och tryggt energisystem är en av regeringens uttalade ambitioner. Det är en grundläggande del i den energipolitik som riksdagen har ställt sig bakom och som jag som energiminister arbetar för att förverkliga. Jasenko Omanovic tar upp en väldigt viktig aspekt i sin interpellation. Vi har inte minst under den gångna vintern sett att vi har haft brister i vår elförsörjning. Vissa dagar och vissa timmar när behovet har varit särskilt stort har vi varit beroende av att kunna importera el. Men vi har också varit beroende av fossilbaserad reservkraft som har varit nödvändig för att täcka de inhemska behoven. Det har varit motiverat inte i första hand av användandet av direktverkande el. Det beror på att vi har haft omfattande driftstörningar i den svenska kärnkraften. Det har varit en stark orsak till att elförsörjningen den här vintern har varit mycket ansträngd. Det är något som jag som minister har fått följa väldigt noga. För mig är det viktigt att vi lägger resurserna där de gör allra mest nytta. Det handlar framför allt om skattebetalarnas pengar. Just därför väljer regeringen att lägga sina resurser på att stärka elförsörjningen och valfriheten för den enskilde. Vi arbetar med att undanröja hinder för att bygga ut den förnybara energin i form av att vi arbetar bort tröskeleffekter. Vi vill underlätta för enskilda att producera sin egen el eller anpassa elanvändningen efter timpriserna. Det kommer att bidra till ett robustare system för vår elförsörjning.

Det kommer att leda till att vi kapar topparna i effektbehovet, vilket kommer att leda till att behovet att dra i gång dyr och ofta miljöskadlig fossilbaserad reservkraft minskar. Men så länge som vi är så beroende av kärnkraften för vår elförsörjning måste den ha en säkerhetsnivå och en driftssäkerhet som gör att den kan leverera när behoven är som allra störst vintertid. Att minska andelen direktverkande el i våra bostäder för uppvärmning är väldigt bra. Det är viktigt och riktigt, och det är en del av en önskvärd samhällsomvandling. Det är en bra omställning som i de flesta fall är lönsam för den enskilde i dag. Det som behövs är ofta information, att man som villaägare eller husägare inser att här finns pengar att spara. Det är inte bara miljönytta utan också egna pengar att spara. Genom de kommunala klimat och energirådgivare som regeringen har satsat på och nu har förlängt under hela mandatperioden fram till 2014 upptäcker allt fler svenskar den möjligheten. Dessutom har vi ROT-avdraget, som ytterligare underlättar omställningen till mer hållbara uppvärmningssystem i våra bostäder. Allt detta är positivt.
Fru talman! Det blir inte så mycket till debatt mellan statsrådet och mig. Egentligen är den största skillnaden mellan oss att jag jättegärna skulle vilja ha ett mål, att säga att år 2020 eller 2025 ska vi avskaffa direktverkande el. Statsrådet säger att det är just när elbehovet är som störst som direktverkande el påverkar och ökar konsumtionen. Men om vi hade ett mål skulle vi få i gång byggandet och få i gång arbetstillfällen, och det skulle definitivt vara bättre för de miljömål som vi har. Det skulle till och med innebära att vi får en friare kapacitet i elnätet. I dag måste varje elbolag ha kapacitet för de svåraste stunderna, när man ska leverera mest el, och garantera leveransen. Därmed måste man bygga upp kapacitet efter det behov som finns under topparna. Om vi fick bort direktverkande el under de tider när det är toppar skulle det också innebära att man får ledig kapacitet i nätet. Jag är som sagt, fru talman, medveten om att det här inte löser alla problem, men det gör att det blir enklare att uppnå miljömålen. Det gör att vi får en säkrare uppvärmning. Det är ungefär som statsrådet berättar om, att hushållen har olika behov av direktverkande el vid olika tidpunkter under dygnet och även utifrån väderförhållandena. Vi kan få en jämnare elförbrukning, och därmed kan samhällsplaneringen kring elförsörjningen bli enklare. Därför tycker jag fortfarande att det är viktigt att försöka jobba aktivt för att avskaffa direktverkande el.
Fru talman! Precis som jag sade tidigare tror jag att jag och interpellanten kan vara överens om att det många gånger är helt rätt att verka för att ta sig ifrån en uppvärmningsform som direktverkande el. Det finns andra typer av uppvärmningssystem som är ekonomiskt mer lönsamma också för småhus. Man kan konvertera till pellets, byta till en bergvärmepump, en luft eller vattenvärmepump eller fjärrvärme om man har det i närheten, i stället för att ha direktverkande el, en elpanna eller i värsta fall värma upp sitt hus med olja - det finns fortfarande de som gör det. Frågan är hur man styr för att komma i den riktningen. Jag tror att det är det som debatten egentligen handlar om. Vi har några olika tydliga styrmedel som vi använder. Ett är Boverkets byggregler som vi gradvis successivt skärper. Där skärper vi kraven på energieffektivitet i bebyggelsen, både sådant som renoveras och sådant som nyproduceras. Sedan har vi energieffektiviseringsmålen, som riksdagen har antagit och som jag beskrev i interpellationssvaret. Det är att vi ska minska energianvändningen per uppvärmd areaenhet med 20 procent i bebyggelsen till 2020 och med 50 procent till 2050. Det är långsiktiga mål som pekar i vilken riktning vi vill gå. Sedan vill det till att man uppfyller de målen och lägger fram förslag som styr i den riktningen. Förslaget om timvis mätning av el är ett sådant förslag, som man måste se också i ett systemperspektiv. Det kommer att vara viktigt för den enskilde för att få kontroll på sina elkostnader, men det kommer också att bidra till att vi får ett elsystem som fungerar bättre och en förbrukning som är bättre fördelad över dygnet. Ett annat förslag som regeringen nyligen har överlämnat till riksdagen är propositionen när det gäller obligatoriska energideklarationer som regeringen fattade beslut om förra veckan. Vi vet att många av de energieffektiviseringsinvesteringar som kan göras i småhus är lönsamma redan i dag. Då kan man fråga sig varför de inte görs om de är lönsamma. Svaret är ofta brist på information.

Förslaget i den delen innehåller att en säljare redan i bostadsannonsen ska energideklarera sin fastighet med något slags märkning där det tydligt framgår för en tilltänkt köpare hur energieffektiviteten ser ut i den aktuella fastigheten. Detta tillsammans med de lokala, kommunala energi och klimatrådgivarna leder till att allt fler småhusägare får hjälp att upptäcka den här typen av möjligheter som finns, som man kanske har ett hum om i dag men inte är säker på om det är lönsamt och vad som är rätt att ersätta den direktverkande elen med - som är det vi debatterar här i dag - i det egna fallet. Därför kan alla dessa delar i regeringens reformagenda just nu bidra till att åstadkomma det som interpellanten är ute efter, det vill säga att vi hushållar med den mest kvalificerade energiform som vi har i energisystemet, nämligen el.
Fru talman! Vi är överens om att det här är en jätteviktig fråga. I framtiden blir energin också en ännu viktigare fråga i det internationella perspektivet. Därför är det viktigt att hitta de rätta ingångarna och de rätta vägarna att minska elförbrukningen i landet framöver. Statsrådet nämnde regelverket för nybyggda hus. Som jag har förstått det blir fjärrvärme lite diskriminerande i fråga om nybyggda hus. Där tycker jag att man skulle ta hänsyn hur många kilowattimmar man förbrukar per kvadratmeter med direktverkande el. Man delar ju in landet i tre zoner. De flesta energibolag producerar fjärrvärme genom förbränning av sopor som man hämtar in från hushållen. Där finns en miljöeffekt som inte räknas in i det nya regelverket. Man skulle kunna räkna in den koefficienten för nybyggda hus. Jag tror alltså att det finns mer att göra än vad vi har åstadkommit i dag. Jag hoppas att statsrådet överväger att sätta upp mål för när vi ska avskaffa direktverkande el i Sverige.
Fru talman! Jag kan lova Jasenko Omanovic att jag som energiminister kommer att verka för att regeringen stegvis ska skärpa kraven på energieffektivitet i våra bostäder. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna nå de övergripande målen om energieffektivisering, och vi vet att energieffektivisering är den kanske viktigaste insatsen för att vi ska kunna nå våra klimatmål och klara klimatutmaningen. Det lovar jag gärna. Fjärrvärmen är en viktig källa. Det är en fantastisk resa som har gjorts i fjärrvärmebranschen där man har ställt om från användning av fossila bränslen till alltmer av biobränslebaserad fjärrvärme. Man kommer gärna från många andra länder till Sverige för att se hur vi har löst detta och skapat lokala kretslopp. Fjärrvärmen är omgärdad med en del andra diskussioner. Vi har de senaste åren haft omfattande diskussioner om tilltron till den marknadens sätt att fungera. Många konsumenter upplever att de befinner sig i en lokal monopolliknande situation där det är svårt att påverka priserna och dyrt att byta till alternativt uppvärmningssystem. Konkurrensen är inte vad man skulle önska. Det var just därför som regeringen tillsatte utredningen om tredjepartstillträde, som levererade sitt förslag förra våren. Vi har gått igenom det noga och grundligt sedan dess.